Herr talman! Fröken Mattson anser att reservationerna till detta 42 betänkande är mer eller mindre överflödiga, och det är kanske en naturlig attityd från en regeringens företrädare att anse det. Utan reservationer går det ju som smort för regeringen. Vår reservation om uppskov med straffverkställhet anser vi alls icke överflödig. I en motion har vi anfört att uppskov bör medges om skäl därtill föreligger. Den exempelsamling som fröken Mattson har redogjort för anser vi inte vara helt godtagbar. Vad som är skäl för uppskov sett från den dömdes sida betraktas kanske inte som tillräckligt skäl från den ansvariga myndighetens sida. Tolkningarna kan alltså vara mycket vida. I vår motion liksom i reservationer har vi citerat långa stycken ur artiklar. Det är måhända en smula informellt att göra så, men jag anser det inte felaktigt därför att citaten berör de principfrågor som här har diskuterats. Betänkandet innehåller en rad lagparagrafer och förslag. Vi har inte förmått famna in allt, utan vi har inriktat oss på vissa punkter. Den ”sköna” enighet i alla huvudfrågor, som fröken Mattson talar om, är jag inte helt benägen att skriva under på. Vi anser t.ex. att isoleringsstraffet utgör en mycket viktig principfråga. Det bekräftas också av den plats som frågan har intagit i den kriminalpolitiska debatten under senare tid. Vi säger nej till isoleringsstraffet därför att vi inte anser det vara en metod som rimmar med vår uppfattning om modern fångvård. Jag är medveten om, fröken Mattson, att man har försökt minska på denna form av bestraffning, men det räcker inte. Det är så, som Aftonbladet skriver i en ledare av den 26 mars, att man fortfarande lämnar stort utrymme för godtycke. I debatter om den kontroversiella frågan om isoleringsstraffets vara eller icke vara ställs ofta motfrågan: Vad skall man ha i stället? Klart är att isolering inte löser några problem, men det är också lika klart att isolering kan öka redan existerande problem. Har man i debatten inte kommit på några andra argument för isoleringsstraffets berättigande så har man anfört att det finns farliga individer som vill ta livet av sig själva eller av andra. Det är tänkbart att sådant förekommer, men då handlar det om sjuka människor som behöver vård.
Herr talman! I mitt anförande konstaterade jag att herr Lövenborg, när han talade för sin reservation om avskaffande av isolering, gjorde klokt i att citera överläkaren Karl-Erik Törnqvist. Herr Lövenborg har nämligen i reservationen citerat en tidningsartikel som är skriven med utgångspunkt från uttrycket ”klandervärt uppförande”. Det uttrycket har utskottet mönstrat ut ur lagtexten. Jag vidhåller min uppfattning att reservationen om uppskov med straffverkställighet är överflödig. Herr Lövenborg har själv citerat kriminalvårdsnämndens skäl för dess ställningstagande. Men herr Lövenborg har inte observerat att kriminalvårdsnämndens utlåtande skrevs till en departementspromemoria, i vilken den längre tiden på ett år med uppskov av straffverkställighet över huvud taget inte nämns. Det finns särskilda skäl som kan och bör åberopas för uppskov med verkställighet av straff. Jag kan väl tillfoga att det i regel är mycket skötsamma personer som begär denna verkställighet. Det gäller korta straff på någon månad, brottets art är oftast inte särskilt grav. Därför finns det också all anledning att göra avkall på huvudprincipen att det skall gå så kort tid som möjligt mellan en dom och ett straffs verkställande. Den möjligheten finns i dag med den skrivning som propositionen har och med utskottets kommentarer härtill. Reservationen 2 är helt överflödig.
Herr talman! Att det skrivits en departementspromemoria ändrar ju ingenting i sak i detta sammanhang. Man skulle kunna citera dr Törnqvist när det gäller den fråga som fröken Mattson inte är alltför benägen att diskutera, nämligen frågan om isoleringen. Där framgår hans synpunkter väldigt väl. Det finns många andra experter på detta område, så vi hade naturligtvis kunnat förlänga både vår motion och vår reservation högst väsentligt. Vi menar att de argument som framförts för isoleringsstraffets eller enrumsbehandlingens behållande inte är tillräckliga för att motivera alla de lagparagrafer som finns kvar. Det kan finnas speciella särfall, men då handlar det — som jag tidigare sade — i allmänhet om människor som uppenbarligen är sjuka och behöver vård, inte spännas fast eller isoleras från mänsklig samvaro. Detta är emellertid ingenting som präglar svenska fängelser — så allvarlig är inte situationen. Det springer inte omkring en massa mordlystna, mer eller mindre galna individer som bara väntar på tillfälle att få skära halsen av sig själva eller andra. Det handlar om människor som visserligen har trampat utanför lagens gränser, ofta därför att samhället är grymt och människofientligt, men som inte behöver utgöra någon fara för annans liv och säkerhet. Jag har talat med många läkare och psykologer, förutom dr Törnqvist som jag citerade, och de säger att de fall då man verkligen måste tillgripa isolering är så sällsynta att de inte behöver stå i någon lag. Det handlar om människor som behöver vård och en helt annan typ av behandling än den som förknippas med begreppet isolering.
Herr talman! Jag har noterat med tillfredsställelse att justitieministern sagt att han helt ställer sig bakom utskottets krav på en utredning om isoleringsstraffets verkningar. Herr Lövenborg säger att det i och för sig är ointressant om det finns en departementspromemoria eller inte. Då vill jag framhålla att det väsentliga i sammanhanget i dag är det innehåll som promemorian i fråga har. Promemorian skiljer sig från den framlagda propositionen, och vi konstaterar från utskottets sida att det i denna promemoria finns en reglering som innebär att uppskov skall kunna beviljas endast när synnerliga skäl föreligger. Någon utvidgning av tiden för uppskov utöver sex månader föreslås inte alls. Det är med denna utgångspunkt som det finns anledning att peka på att de synpunkter som kriminalvårdsnämnden lagt fram på uppskov med verkställigheten av dom till alla delar har blivit tillgodosedda i utskottets förslag.

Herr talman! Efter vad som redan sagts — inte minst det beröm som utskottet i dag har fått av statsrådet Geijer — är det kanske inte så mycket mer att säga. Jag skall därför begränsa mitt anförande till att omfatta något om centerpartiets kriminalpolitiska program och därefter något om det föreliggande lagförslaget. Vi anser att kriminalpolitiken skall vara inriktad på att dels ge människorna skydd mot brott, dels hjälpa dem som begått brott att åter anpassa sig till samhällets gemenskap. Stöd och rättssäkerhet skall ges såväl åt den som utsatts för en lagstridig handling som åt den som begått en sådan handling. Vid behandling av den som begått brott är det av största vikt att individuellt anpassade åtgärder används. Dessa skall syfta till att bygga upp självförtroendet och stärka den enskildes känsla av ansvar för sina handlingar. Då frihetsberövande sker måste vården utformas så att man undviker negativa effekter och åstadkommer fysisk och psykisk rehabilitering. Man bör eftersträva ett ömsesidigt förtroende mellan dem som intagits på anstalt och vårdpersonalen. Man måste undanröja onödiga regler, som skapar irritation och försämrar behandlingsresultatet. Samarbete i vårdplanering och behandlingsarbete är också av stor vikt för att träna de intagna i att fatta egna beslut och ta ansvar samt skapa förståelse för syftet med påföljden. Gruppterapi är en lämplig behandlingsform för att minska konflikter i anstaltslivet. Därmed kan man också öka förståelsen mellan vårdpersonalen och de intagna. Anstaltsvistelsen skall sedan gå ut på ett förberedelsearbete för frigivning. De intagna skall tränas i ett ordnat liv utanför anstalten, så att de när frihetens timme slår är beredda att klara sig själva. Ja, det här är helt kort något ur centerpartiets kriminalpolitiska program, främst när det gäller anstaltsvården, och vi har glädjande nog kunnat konstatera att de här synpunkterna — och även vissa andra — i huvudsak kommit med i det lagförslag som vi nu behandlar. Med hjälp av den här lagen och de reformer som redan genomförts på kriminalvårdens område — bl.a. nytt anstaltssystem, övergång till ett tidigt förberedelsearbete för frigivning och ökad satsning på frivård m.m. — bör det vara möjligt att nå den här målsättningen. Sedan till själva ärendet. Det är nu närmast den nya behandlingslagen som tilldrar sig det största intresset och som har medfört ett påtagligt intresse även från de intagnas sida. Jag vågar påstå att frågan har rönt ett mycket stort intresse även från riksdagen och då naturligt nog främst från justitieutskottets sida. Det har ju också redan omvittnats i debatten i dag. För att få ett så gott underlag som möjligt vid behandlingen av detta ärende har utskottet, som också redan framkommit, gjort studiebesök vid en kriminalvårdsanstalt, och det var Hall. Men redan tidigare har de flesta ledamöterna besökt andra anstalter också. Jag kan nämna Kumla, Hinseberg, Österåker, Roxtuna m.fl. Några har också besökt Norrköpingsanstalten. Jag vill erinra om detta, eftersom man från olika håll vill göra gällande att riksdagsmän, som skall besluta i frågor som berör de intagna, inte vet något om förhållandena på ett fängelse. Kritiken kan naturligtvis gälla trots våra besök, eftersom ingen som inte själv avtjänat straff på en sluten anstalt på annat sätt kan sätta sig in i anstaltslivet. Men det har varit en ärlig strävan från utskottets sida att försöka få en bild av verkligheten innanför murarna. Det är också fel att påstå, att vi vid våra besök bara har talat med fängelsedirektörerna och övrig personal. Vi har verkligen satt oss tillsammans med de intagna också och lyssnat på deras synpunkter och erfarenheter och försökt se frågorna från mer än ett håll. Utskottet har efter noggranna överväganden kunnat presentera ett i huvudsak enigt utskottsbetänkande, trots de många reservationerna till detsamma. Reservationerna gäller i allmänhet smärre detaljer i betänkandet. Den enda stora avvikelsen gäller vänsterpartiet kommunisternas reservationsyrkande om avskaffande av isoleringsstraffet. Jag har förståelse för detta yrkande, eftersom inte heller jag tror på isoleringsstraffet som rehabiliteringsåtgärd. Jag tror för egen del — och det står ju hela utskottet bakom — att isoleringsstraffet, eller med finare ord ”vård i enskilt rum”, verkar i helt motsatt riktning. Utan att ha vetenskapligt belägg för det så tror jag t.o.m. att i vissa fall den isolerade genom hat och brist på kontakt kan bli mentalt skadad och rent av farlig för samhället och enskilda människor den dag då han fullgjort sin strafftid. Det är inte den kriminalvården vi eftersträvar. Alltså bör isoleringen försvinna snarast möjligt från kriminalvården. Men vi har nu ingenting att definitivt ersätta den med, och det är av den anledningen som utskottsmajoriteten har stannat för det förslag som nu ligger på ledamöternas bänkar. Det innebär för det första en klar begränsning av isoleringen till rena undantagsfall och när andra åtgärder har visat sig vara otillräckliga. För det andra skall läkare kopplas in före åtgärden och, om det inte skulle vara genomförbart av olika anledningar, senast inom en vecka från det åtgärden vidtas. För det tredje beställer utskottet hos Kungl. Maj:t en utredning om verkningarna av isolering och om möjligheterna att ersätta isolering med andra åtgärder. Jag menar således att isoleringen under de här begränsningarna tills vidare, om än med tvekan, kan få vara kvar till dess vi har fått fram förslag om andra åtgärder, som definitivt kan ersätta isoleringen. Jag konstaterar med glädje att fröken Mattson i debatten nämnde att även justitieministern har godtagit detta krav på utredning. Jag hörde för all del inte justitieministern själv säga det, men fröken Mattson sade det, och då kanske det ändå är riktigt. Anledningen till vårt ställningstagande, som naturligtvis kan ses mycket kritiskt mot vpk:s yrkande, är ändå att vi måste garantera säkerheten i anstalterna. Den säkerheten gäller såväl intagna som personal. Det kan — om vi inte har något annat medel — annars bli anarki i anstalterna, och det kan vi inte ta på oss ansvaret för genom att i avsaknad av andra medel helt avskaffa isoleringen. Trots att möjligheterna till isolering således fortfarande finns kvar — om än i begränsad form — så går den nya behandlingslagen ut på en ytterligare humanisering av kriminalvården. Misstänksamheten mot vad som försiggår inom anstalterna kan brytas genom en ökad insyn i verksamheten där, och nu föreslås också att denna sida ses över. Jag kan nämna att ett antal riksdagsmän i söndags var inbjudna till kriminalvårdsanstalten i Norrköping — även statsrådet Lidbom deltog — där vi diskuterade med de intagna och lyssnade till deras synpunkter på det här förslaget. Åtskilliga saker kritiserades, varav isoleringen var en. Vid detta besök ville också press, radio och TV komma in på anstalten, men kriminalvårdsstyrelsens regler tillät inte detta. Efter kontakt med en ansvarig befattningshavare vid kriminalvårdsstyrelsen, fick emellertid pressfolket så småningom komma med in på anstalten. Jag vill påstå att det var bra att så skedde och att man fick visa anstaltens insida. Närvarande pressfolk föreföll inte på minsta sätt chockade av att se lokaler och intagna eller av att tala med dem. Men självfallet måste de intagnas integritet i sådana här sammanhang skyddas, och detta måste också vara en förutsättning för att över huvud taget släppa in besökande i anstalterna. En ökad insyn i anstaltslivet är också ett ytterligare krav i detta utskottsbetänkande. Det är även nödvändigt från kontaktskapandets synpunkt. Det kunde vit.o.m. se bevis på under de tre fyra timmar som besöket i fängelset i Norrköping varade. Många av de intagna hade inte haft kontakt med utomstående på lång tid och uttryckte sin tillfredställelse över besöket, trots att vi inte kunde lova slopandet av isoleringen helt. Kritiken mot detta förslag har från flera håll — inte bara från de intagna — gällt de s.k. gummiparagraferna. Exempel på sådana är ju inte okända vid det här laget. Utskottet har lyssnat till kritiken och i viss utsträckning mera preciserat dessa uttryck. En alltför preciserad skrivning är inte heller alltid så bra och kan i vissa fall tänkas leda till icke önskade resultat. Men utskottets skrivning är nu sådan, att klarare tillämpningsföreskrifter kan utarbetas efter de justeringar som utskottet har gjort. Jag är helt övertygad om att kriminalvårdsstyrelsen och Kungl. Maj:t kommer att handlägga ärendet i den anda som utskottet har förordat. De intagna på kriminalvårdens anstalter skall ha samma rätt till samhällets sjukoch hälsovård som andra medborgare. Det har berörts tidigare i dag. De skall också som andra kunna få hjälp av samhällets organ för att erhålla bostad och arbete före frigivningen, och socialvårdens resurser skall givetvis gälla även de här människorna. Den principen är ju tidigare fastlagd, men det är inte alltid som den har fungerat tillfredsställande. Därför tar nu utskottet upp den frågan igen och föreslår ytterligare åtgärder från regeringens sida för att skapa särskilda former för kontakt och samverkan i detta avseende. Tyvärr har behandlingen av häktade inte tagits upp i propositionen 20, men utskottet har på grund av två motioner ändå diskuterat även den frågan och hemställer nu om förslag till ny häkteslag så snart som möjligt. Det gäller således inte grunderna för häktning utan endast behandlingen av häktade, som nu regleras i en lag från 1958 omfattande bara tolv paragrafer och med en tillämpningskungörelse om 16 paragrafer. Det är således inte fråga om någon omfattande lagstiftning, och den bör därför utan alltför omfattande arbete snabbt kunna justeras. Man måste komma ihåg att häktning nästan alltid innebär isolering i små utrymmen med minst sex kvadratmeters golvyta och ett kubikinnehåll om minst 15 kubikmeter. I vissa fall men långt ifrån alla är det av utredningstekniska skäl nödvändigt att en häktad inte får träffa andra. Ofta saknas sådana skäl, men häkteslagen gäller ändå. I åtskilliga fall skall den häktade avvakta vissa undersökningar eller lagakraftvunnen dom utan någon som helst risk för att han kan äventyra utredningen. Herr talman! Med dessa kommentarer till utskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Justitieutskottets ärade ordförande, fru Kristensson, har lämnat en klar och relativt utförlig redogörelse för utskottets betänkande. Jag kan därför i mitt inlägg fatta mig kort. Jag vill inleda med att instämma i vad fru Kristensson anförde och skall endast göra några små kommentarer. Liksom tidigare talare vill jag då först uttala min tillfredsställelse i stort med Kungl. Maj:ts proposition i ärendet, eftersom propositionen innebär avsevärda förbättringar i jämförelse med nu gällande behandlingslag av år 1964. Endast tio år har förflutit sedan lagen antogs, men denna tid har varit tillräcklig för att synen på problemen delvis skall ha förändrats. Dess bättre har detta skett i en gentemot de intagna positiv och human anda. Således uttalas nu klart att anstaltsvården redan från början skall inriktas på konkreta åtgärder, som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten — allt i den utsträckning det kan ske utan att kravet på samhällsskydd blir eftersatt. Lagförslaget syftar även till en ökad integrering mellan anstaltsvård och frivård, varjämte vikten av samverkan mellan kriminalvård och andra samhälleliga organ betonas. Om denna grundsyn på kriminalvård på anstalt råder dess bättre inom utskottet full enighet. Vidare har vi också varit överens om att lagtexten i propositionsförslaget på många ställen saknar önskvärd pregnans och att motionernas kritik på denna punkt är berättigad. Utskottet avstår emellertid från att genomgående föreslå ändring av själva lagtexten men framhåller vikten, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, av att erforderliga preciseringar vidtas vid utarbetandet av tillämpningsföreskrifterna. Detta synes framför allt angeläget för uppnående av en så enhetlig tillämpning som möjligt vid de olika anstalterna. På några ställen har utskottet dock föreslagit direkt ändring i lagtexten. Som exempel skall jag här endast nämna 13 § med dess regler om fysisk träning och utomhusvistelse. Båda dessa aktiviteter måste enligt utskottets uppfattning vara av största betydelse för den intagne och för möjligheterna att få honom i god fysisk och psykisk kondition. Utskottet har på denna punkt tillmötesgått motionskrav om en klarare och för den intagne mer positiv lagtext än propositionens. Den intagnes rätt till ifrågavarande aktiviteter har tydligare markerats. Det är min innerliga förhoppning att de nya positiva bestämmelserna skall avsätta tydliga spår i verksamheten vid de olika anstalterna. Givetvis måste man därvid vara beredd att tillmötesgå vissa krav på ökade resurser vid anstalterna för att den fysiska träningen och utomhusvistelsen skall kunna äga rum utan stor rymningsrisk eller fara för personalens säkerhet. Så några ord om reservationerna 5, 13 och 16. Bakom reservationen 5, som gäller utformningen av 18 §, står fru Kristensson, herr Johansson i Växjö och jag. Gentemot fröken Mattson vill jag erinra om att vi i reservationen inte tar avstånd från tanken att anstaltsvistelsen i största möjliga utsträckning bör präglas av gemenskap mellan de intagna, men vi hävdar att huvudregeln liksom förut bör vara den intagnes rätt till arbete i enrum. Jag skall inte rada upp skälen härför — herr Johansson i Växjö kommer i ett senare anförande säkerligen att nämna dem — men jag vill erinra om att vi reservanter har stöd i vår uppfattning bl.a. i remissyttranden från lagrådet, en hovrätt, LO och Statsanställdas förbund. Den i propositionen föreslagna begränsningen av intagens nuvarande bestämmanderätt i vad gäller arbete i enrum måste betecknas som ett anmärkningsvärt avsteg från huvudprincipen i den reform av lagstiftningen som vi i dag beslutar och som ju innebär större personlig frihet och vidgade möjligheter för den intagne att påverka utformningen av anstaltsvistelsen. Fröken Mattson uttalade sin glädje över stor enighet i utskottet. Det vill jag också göra. Jag vill dock framhålla att enigheten var ännu större än vad fröken Mattson nämnde, för i vad avser utformningen av 47 § gäller moderaternas reservation endast det nedersta stycket på s. 53 i betänkandet. Utskottet var således helt enigt om att man inte borde göra någon inbördes avvägning mellan de nu avsedda formerna av disciplinär bestraffning. I reservationerna 13 och 16 önskar fru Kristensson och jag utmönstring av möjligheten att i vissa fall kombinera åläggande av inneslutning med förordnande om att viss tid inte skall inräknas i verkställighetstiden. Enligt vår bedömning bör i det särskilda fallet ettdera av dessa straff vara till fyllest. Att tiden i enrum i vissa fall inte skulle få räknas in i verkställighetstid synes oss inte acceptabelt. Vi har därför på denna punkt yrkat bifall till motionen 1605 från representanter för moderata samlingspartiet. Herr talman! Under åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan utom i de frågor som berörs i reservationerna 3, 4, 5, 13 och 16. I dessa fall yrkar jag bifall till reservationerna.

Herr talman! Lagförslaget om kriminalvård på anstalt har givit upphov till starkt engagemang från många håll. Det är självklart att det blivit så, då lagförslaget berör människor som befinner sig i en svår situation och det också föreligger mycket skilda åsikter om hur samhället skall sätta in sina åtgärder. Det är mycket bra att det har kunnat föras en öppen och fri debatt om lagförslaget, också innanför anstaltsmurarna. Tidningar, radio och TV har låtit olika meningar föras fram. Naturligtvis har man också granskat förslag och synpunkter, kommenterat och gjort ledare och andra artiklar. Allt detta är bra, och det förtjänar att i detta sammanhang påminnas om att det endast i ett litet fåtal länder är möjligt att föra en så öppen och fri debatt om en kriminalvårdsreform som här skett. Det nu föreliggande lagförslaget skall ersätta de delar av den s.k. behandlingslagen som reglerar anstaltsvården och dess utformning. Det har i den debatt som förts ibland gjorts gällande att den nya lagen inte skulle medföra några förbättringar inom anstaltsvården. Det är inte så — tvärtom sker en genomgående humanisering av kriminalvården på anstalt, om riksdagen antar det lagförslag som nu föreligger. Men naturligtvis finns det personer och grupper som anser att humaniseringen borde sträcka sig ännu längre. Här blir det en fråga om gränsdragning, om bedömningar, och helt naturligt är det då att såväl personer som aktivitetsgrupper kan vilja gå längre än vad t.ex. propositionen och utskottet gör. Å andra sidan finns det människor som anser att utskottet borde ha intagit en kärvare attityd till propositionen. De som har sådana åsikter tycker kanske att behandlingslagen är bra som den är eller t.o.m. att den nya lagen till vissa delar borde ha varit stramare. För min del kan jag varken ansluta mig till sådana synpunkter eller förstå dem, och det kan inte utskottet heller. De som kritiserat förslaget har bl.a. talat om s.k. gummiparagrafer och opreciserade skrivningar. Det har redan nämnts flera gånger här att det är fråga om en ramlagstiftning och att tillämpningsföreskrifter sedan kommer att reglera de här sakerna. Självklart ger en tänjbar formulering utrymme för olika bedömningar. Men man måste också komma ihåg att lagen skall tillämpas på alla som är intagna på anstalt, såväl den som är dömd för ett grövre brott som den som begått någon mindre förseelse med en påföljd på några månader eller något år. Samma lag skall gälla för alla dessa kategorier, och man kan nog inte komma ifrån sådana formuleringar av lagtexten som ger utrymme för vissa individuella prövningar och bedömningar. Utskottet har, som framgår av betänkandet, i allt väsentligt anslutit sig till propositionen. De ändringar och förtydliganden som skett i lagtexten eller i utskottets betänkande har inte i något väsentligt förändrat lagförslagets allmänna inriktning eller materiella innehåll. Reservationerna kan synas vara många, men då är det att märka att av de 19 är 11 s.k. följdreservationer, och ingen av reservationerna har något större stöd bakom sig inom utskottet. Det kanske kan bero på att propositionen var bra att utgå från och att det inom utskottet funnits en mycket stark vilja att så långt möjligt söka nå enighet och att både departementschefens och utskottets målsättningar är desamma. En av de förändringar som gjorts i lagförslaget under utskottsbehandlingen gäller 6 §, som handlar om fördelningen av de intagna på olika anstalter. Jag vill här erinra om att en av huvudpunkterna i lagförslaget är skapandet av ett nytt anstaltssystem med riksanstalter och lokalanstalter. I såväl propositionen som utskottsbetänkandet lämnas redogörelser för det nya systemet och därför finns det ingen anledning för mig att här ta upp kammarens tid med någon beskrivning av det. Låt mig bara konstatera att utskottet är överens med departementschefen om det nya anstaltssystemet. Beträffande fördelningen av de intagna på anstalterna har utskottet föreslagit viss ändring av 6 §. I propositionen föreslås i sista stycket i 6 § att den som undergår fängelse i högst fyra månader bör företrädesvis placeras på riksanstalt. Utskottet har tagit fasta på lagrådets synpunkt, som också återfinns i ett par motioner, att sista stycket i 6 § bör utgå. Men inte heller här föreligger någon egentlig principiell motsättning mellan departementschefen och utskottet om målinriktningen. Vid departementschefens anmälan av lagrådets yttrande uttalade han — det framgår av utskottsbetänkandet — att det vid förberedelsearbetet för det nya anstaltssystemets genomförande framkommit att en förhållandevis stor del av de korttidsintagna sannolikt skulle komma att placeras i lokalanstalt. Här måste också beaktas huvudregeln för anstaltsplacering som är intagen i 4 §, där det utsägs att kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Det är sålunda inte någon principiell skillnad mellan departementschefens och utskottets målsättning i anstaltsplaceringen av de korttidsdömda som ligger till grund för den av utskottet föreslagna ändringen av 6 §. Jag har för min del uppfattat det så att det är de nuvarande anstalternas lokalisering och utformning som gjort att departementschefen stannat inför en annan utformning av 6 8 än den som utskottet förordar. Utskottet har därför i sitt betänkande kraftigt understrukit att takten i uppbyggandet av ett nytt anstaltssystem är avgörande för i vilken utsträckning målsättningen om placering i lokalanstalt kan förverkligas. Utskottet är också medvetet om och införstått med att uppbyggnadsskedet för det nya anstaltssystemet kan komma att röra sig om en lång tid — om 15 år eller något sådant. Innan de nya anstalterna har uppbyggts kan det därför ibland inte undvikas att korttidsintagna måste placeras i riksanstalt för att bereda intagna med längre strafftider sådan anstaltsplacering som främjar dessa intagnas frigivning och eftervård i frihet. Herr talman! Det är ett mycket omfattande och viktigt lagförslag som vi nu behandlar i kammaren. Trots det vill jag begränsa mitt inlägg i debatten till de punkter i utskottets betänkande som jag redan berört. Föregående talare har redan i sina anföranden tagit upp såväl lagförslaget i dess helhet som delar av detsamma till granskning. Jag utgår också från att följande talare kommer att beröra andra delar av betänkandet. Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! En representant för centerpartiet har tidigare i dag framfört partiets syn på kriminalpolitiken. Jag vill bara parentetiskt anföra några ytterligare synpunkter. Vi anser att kriminalpolitiken skall vara inriktad dels på att ge människor skydd mot brott, dels på att hjälpa dem som begått brott att återanpassa sig till samhällets gemenskap. Vid behandlingen av dem som begått brott är det av största vikt att individuellt anpassade åtgärder används. Det anför vi i en motion med anledning av det lagförslag som i dag skall tas av riksdagen. Dessa åtgärder skall syfta till att bygga upp självförtroendet och stärka den enskildes känsla av ansvar för sina handlingar. Det föreliggande lagförslaget överensstämmer till övervägande del med denna vår uppfattning, vilket herr Polstam tidigare i debatten sagt. Över huvud taget kommer en stor majoritet att bifalla lagförslaget om kriminalvård i anstalt med de smärre ändringar som utskottet vill göra. I och med dagens beslut läggs ytterligare en viktig reform till de övriga som riksdagen tagit de senare åren. Inom kriminalvården har pågått ett successivt reformarbete. Det bör också framhållas att det har rått stor politisk enighet om riktlinjerna i dessa reformer. Centerns representanter i justitieutskottet står helt bakom utskottsförslaget i det nu förevarande ärendet utom på en punkt, där jag själv avvikit från mina partivänner i utskottet. Jag är här övertygad om att jag intagit en riktig ståndpunkt. Det gäller 18 § i lagen om kriminalvård i anstalt, som behandlar möjligheten för intagen att på egen begäran få arbeta i enrum. Enligt propositionen och utskottsmajoriteten skall han få göra detta, om beaktansvärda skäl talar härför, medan vi reservanter menar att så skall få ske, om inte särskilda skäl talar häremot. Uttryckssätten kan vid första påseendet tyckas vara likvärda. Vårt förslag till formulering är dock mer tillmötesgående för den intagne. Vi säger vidare i vårt förslag till lagrum att läkare skall yttra sig över begäran som här avses senast inom en vecka efter det att begäran framställts. Utskottsmajoriteten vill att läkare skall yttra sig över begäran om möjligt innan ärendet avgörs och annars inom en vecka därefter. Reservationen ger den intagne möjlighet i fall där t.ex. hot från medintagen föreligger att få en omedelbar arbetsplacering i enrum utan avbidan på resultat av närmare undersökning. Vi ger alltså den intagne större personlig frihet. Dessutom står vår uppfattning, som här har understrukits tidigare, i överensstämmelse med de remissvar som kommit från lagrådet, en hovrätt, LO och Statsanställdas förbund. Önskan att få arbeta i enrum kan ha olika orsaker. Det kan vara våld och hot från medintagnas sida. Erfarenheten ger vid handen att det föreligger en ökande tendens till sådana övergrepp vilka, som vi anför i reservationen, inte sällan har sin grund i det tilltagande missbruket av berusningsmedel bland de intagna. Det förekommer också att hämndåtgärder mot s.k. tjallare i narkotikasammanhang tar sig våldsamma uttryck. Men det kan också vara anledning nog för den intagne att få arbeta i enrum då han känner på sig att han — om jag så får uttrycka det — vill gå igenom sin egen situation för att komma i balans. I alla dessa fall är det naturligtvis väldigt svårt för personalen att konstatera att det föreligger skäl av erforderlig styrka för arbetsplacering i enrum. Det blir svåra bedömningar, men här skall man vara generös. Sedan står det fullt klart att anstaltsvården i största möjliga utsträckning bör präglas av gemenskap mellan de intagna. Isolering kan ju i vissa hänseenden för den intagne vara helt felaktig och andra åtgärder, t.ex. av terapeutisk art, att föredra. Fröken Mattsons påstående, att vi vill göra arbete i enrum till en huvudregel, är absolut felaktigt. Om man läser reservationen med anledning av motionen 1600, kan man bilda sig den riktiga uppfattningen. Det rör sig fortfarande om ett undantag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen 5 av fru Kristensson m.fl. och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottet har i realiteten yrkat bifall till ett av de krav som ställdes i vpk:s partimotion — en lagstadgad samordning mellan kriminalvården och socialvården. Inom parentes vill jag gärna hålla med utskottets ordförande, fru Astrid Kristensson, om att uttrycket ”kriminalvård” leder tanken i fel riktning. Men för enkelhetens skull måste man använda den semantiska stenografi som gör det möjligt för flera talare att tala om samma sak utan att bli missförstådda i onödan, och jag måste i fortsättningen avstå från att markera citationstecken omkring uttrycket kriminalvård även när det är väl befogat. Jag är tacksam för den utförliga och positiva behandling som vårt krav på en samordning mellan kriminalvården och socialvården har fått. Under nuvarande förhållanden finns det ingen skyldighet för något socialt organ att se till att de intagna har t.ex. sina bostadsoch anställningsfrågor lösta när de friges. De tvingas alltför ofta återvända till samma desperata situation som logiskt ledde till de brott de tidigare dömdes för. Vi ville att man i lag skulle ange att ett — ett namngivet — socialt organ skulle vara ansvarigt för kontakten med den intagne under anstaltsvistelsen och självfallet också ges de nödvändiga resurserna och den nödvändiga personalen för att göra mesta möjliga av denna kontakt. Det är svårt att utan ytterligare utredning ange vilket socialt organ som bäst skulle fylla denna funktion. Det finns skäl som talar för socialnämnderna, men det kan också tänkas att det i många fall skulle vara olämpligt med en obligatorisk samverkan mellan den kommunala socialvården och kriminalvården. Särskilt i mindre kommuner kan det vara svårt att ha en sådan samverkan under diskreta former och med respekt för den personliga integriteten. Detta och andra skäl kan tala för att länsarbetsnämnden eller kanske något tredje organ är det lämpligaste.

Vi ställde också ett krav på mjukare formuleringar än lagförslagets om uppskov med straffverkställigheten. I princip är det angeläget att straffet avtjänas så snart som möjligt efter domen, och i de allra flesta fall är de dömda själva angelägna om att få straffen undanstökade snabbt. Men det gäller ju här personer som inte är häktade och som kan ha skäl för ett uppskov upp till sex månader eller särskilda skäl för ytterligare sex månader. Ett fängelsestraff är alltid ett kraftigt ingrepp i en människas liv, och det finns verkligen anledning att så långt möjligt förebygga de följdoch biverkningar som straffet brukar ha: förlust av anställning, svårigheter att klara ekonomin, svårigheter att hålla ihop familjen osv. Vi nämnde en del exempel i motionen, och jag skulle kunna nämna ytterligare några från min egen yrkesverksamhet. Vårt krav har kanske i någon mån resulterat i en smidigare tolkning, men de formuleringar vi kritiserade kvarstår i lagförslaget. Jag lyssnade till Lisa Mattsons invändningar mot motionen i detta stycke och hennes replikskiften med Alf Lövenborg. Antingen har jag haft en tillfällig mental blockering eller också har Lisa Mattson helt frångått sin kända vana att uttrycka sig klart och begripligt. I alla händelser har meningen i hennes invändningar gått mig förbi. Jag yrkar därför bifall till herr Lövenborgs reservation — reservationen 2. I vår partimotion gjorde vi vad statistikerna brukar kalla en homogenisering av materialet. En detaljkritik av propositionen skulle ha resulterat i en oöverskådlig härva av ändringsoch strykningsförslag. Vi koncentrerade oss därför på de isoleringsåtgärder som uppräknats i ett tiotal paragrafer. Det är inte alldeles oegentligt att ge dem den gemensamma beteckningen isoleringsstraff, eftersom erfarenheten visar att de nära nog alltid upplevs som straff av fångarna och att de används som straff även när de förekommer under camouflage av andra termer. I JO:s ämbetsberättelse från verksamheten 1973 — alltså den berättelse som har kommit nu i år — finns en inspektionsrapport från Kumlaanstalten som visar vad som kan döljas bakom oskyldiga uttryck i en åtgärdsstatistik. Vi krävde en så genomgripande omarbetning av lagförslaget att det skulle innebära att isoleringsstraffet avskaffas. Detta krav satte i stort sett inte många spår i utskottets betänkande. Utskottsmajoriteten har ett par gånger betonat att den i princip har en starkt negativ inställning till isolering och att sådana åtgärder bör förekomma endast när de är ”oundgängligen nödvändiga”. När är de nödvändiga? Varför är de nödvändiga? Utskottet redovisar en katalog över situationer och händelser som svar på den första frågan. Jag har inte blivit övertygad av detta resonemang, och den fråga som ligger djupare — Varför är de nödvändiga? — är egentligen inte besvarad alls i utskottsmajoritetens skrivning. Det skulle vara oklokt att förneka att en del av klientelet vid de slutna anstalterna är besvärligt, en del t.o.m. mycket besvärligt. Det skulle också vara orättvist mot kriminalvårdspersonalen, som har svårare uppgifter än de flesta andra personalgrupper. Men det måste finnas särskilda skäl till att isoleringsstraffet även inom den givna ramen blivit en rutin vid vissa anstalter samtidigt som det är sällsynt vid andra anstalter med jämförligt klientel. Jag talar nu om isolering som straff för disciplinbrott, och till disciplinbrott räknas att man t.ex. vägrar bädda sängen på morgonen. En annan form av isolering finns, som vi nämnde i vår motion, vid alla slutna anstalter. Samtliga fångar låses in i sina små bostadsceller vid 19—20-tiden varje kväll och släpps ut till frukost och arbete kl. 6.30. varje morgon. Dessutom finns det en rad andra typer av isolering eller rättare sagt förevändningar för att låsa in fångar i enmansceller. Utskottet har utförligt behandlat allt detta och varför man måste ha så många paragrafer, var och en med sin motivering, för att använda denna form av tortyr i de svenska fängelserna. Man bör sätta ”varför” inom citationstecken. Orsaksanalysen är ytlig. Vi försökte i vår motion att visa på de djupare orsakerna. Allt detta med tjocka betongväggar, mångdubbla lås, murar som är så höga att de mest isolerade av våra fångar aldrig märker när det är vår eller höst därför att de inte från sina gluggar inom betongvallarna kan se om löven är gröna eller bruna, allt detta behövs, är ”oundgängligen nödvändigt” för att tala utskottsmajoritetens språk. Det behövs därför att något annat saknas. Jag har under mer än 20 års verksamhet som socialläkare i Stockholms stads barnavårdsnämnd haft så nära kontakt med den undre världen att jag med något litet sakkunskap kan påstå att en person sällan är okänslig för omgivningens attityder eller okänslig för stimulans, negativ eller positiv. Många av dem som fått etiketten ”farliga” och utan ringaste tvivel kan vara farliga i vissa situationer är hederliga och lojala minst lika mycket som den genomsnittlige medborgaren, när de möter hederlighet och lojalitet och normal respekt för sin personlighet från omgivningen. Det är ju också en fråga om möjligheter — och jag tyckte att min partikamrat Alf Lövenborg redogjorde på ett utmärkt sätt för detta — att arbeta och leva som en vanlig medborgare med de bekymmer och också med de dagliga positiva upplevelser som de flesta vanliga medborgare har. Men fattigdomen går liksom de stora rikedomarna i arv. De som befolkar våra slutna anstalter är till övervägande delen män som varit socialt, ekonomiskt, psykologiskt och kulturellt handikappade redan från den tidigaste barndomen. Och när de blir kriminalvårdens klienter kräver man inte lika mycket av dem som av den vanlige medborgaren. Man kräver mycket, mycket mera, samtidigt som man ger dem mycket, mycket mindre. Det finns ett uttryck för svart humor i utskottsmajoritetens skrivning och jag skall sluta med detta. Det är när man kallar lagen om kriminalvård i anstalt för en ”ramlagstiftning”. Detta brukar i andra sammanhang betyda att lagen är en mycket klumpig stomme och att det verkställande ämbetsverket skall fylla ut denna stomme med ett finmaskigt galler av förordningar. Man frågar sig hur detta finmaskiga galler skall se ut när redan stommen är så mångordig och detaljerad som lagen om kriminalvård i anstalt. Som vi sagt i vår motion finns det en regel för varje tänkt situation. Liknande regler fanns till helt nyligen för ålderdomshem, barnhem och alla andra offentliga institutioner. Och det är, historiskt sett, bara en kort tid sedan den vanliga grundskolan och sådana civilrättsliga institutioner som äktenskapet snördes in i lagar av fångvårdskaraktär. Men för kriminalvården behåller man i princip och även i praktiken allt sådant som har visat sig vara onödigt och förkastligt i alla andra sammanhang. Då är det inte att undra på att det behövs höga murar, många lås, isoleringsstraff och allt annat. Och det är inte att undra på att antalet s.k. farliga fångar tycks bli allt större. Man undrar vem i den här riksdagen som inte skulle gå under i depression eller bli desperat och kanske t.o.m. farlig, om han berövades alla mänskliga rättigheter och bara hade de kala väggarna i en enmanskub av armerad betong att se på och se fram emot under en oöverskådlig följd av år. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 6.

Herr talman! Utskottets ordförande fru Kristensson beskrev i sitt inlägg i debatten utskottets behandling av propositionen 20 så, att betydande ändringar skulle ha gjorts under utskottsbehandlingen. Den beskrivningen vill jag inte skriva under på. Möjligen kunde vi när utskottets arbete påbörjades vänta att de flesta av de föreliggande lagparagraferna skulle komma att ändras. Vi hade då från en del anstalter fått reaktioner som kunde tyda på att man var starkt kritisk mot reformförslaget. Sju motioner väcktes i riksdagen med anledning av propositionen, och de innehöll sammanlagt 41 ändringsförslag. Men allteftersom behandlingen kom i gång och fortskred fick vi en känsla av att de flesta yrkandena hade svårt att hålla vid en vägning i utskottet. Jag anser att utskottets ordförande gjorde en riktig karakteristik då hon sade att ju mer man tränger in i den problematik som anstaltsvården rymmer, desto klarare framstår svårigheterna i reformarbetet. Det är lätt att säga att kautschukparagraferna, eller gummiparagraferna som de kallas, bör bort, och det förelåg också förslag om att de skulle ersättas med något annat. Men när vi i utskottet kom fram till att ange vad man skulle skriva in i stället upphörde kraven på ändringar. Vi blev på det klara med att det i många fall var nödvändigt att göra reservationer, beroende på att våra anstalter är så olika till utformningen och möjligheterna att ge vård varierar så mycket. När man studerar det nu föreliggande utskottsbetänkandet ser man att det endast är i sex av de 63 lagparagraferna som utskottet har gjort ändringsförslag, och ändringarna är obetydliga och helt enhälliga. Tre tillkännagivanden har gjorts bland beslutspunkterna, och i en del fall har vi understrukit vad departementschefen anfört, detta för att ytterligare betona den vikt vi fäst vid detta. I några fall har vi också gjort egna påpekanden för att uttrycka vår uppfattning. Att beteckna detta som några betydande ändringar i föreliggande reformförslag anser jag vara felaktigt. Utskottet har sett reformförslaget som ett viktigt steg i de under senare år pågående strävandena att minska återfallsbrottsligheten och humanisera anstaltsvården.

Reservationerna som föreligger innebär genomgående avvikande meningar från bara en eller två utskottsledamöter. Endast i en reservation har två partiers representanter kommit samman genom en förbrödring mellan utskottets moderater och en centerpartist. Av de 19 reservationerna torde vid förestående kammarbehandling inte återstå mer än 8, medan 11 av dem är följdreservationer. Det pågår, som departementschefen påpekade i sitt inlägg, ett fortgående reformarbete inom kriminalvården. Det är inget tvivel om att detta reformarbete till stora delar ligger i linje med de målsättningar som kom till uttryck i herr Takmans inlägg. Men reformerna kommer successivt. I årets statsverksproposition föreslås en ny och betydande satsning på den brottsförebyggande verksamheten, för att försöka förhindra uppkomsten av brottslighet. När vi om några veckor här i kammaren skall ta ställning till det förslaget från departementschefen hoppas jag att vi kan nå en enighet motsvarande den vi i dag markerar om en reformering av kriminalvården. Nya reformer förbereds. Det har departementschefen understrukit i dag. De häktades situation står ju närmast på tur att bli föremål för ett departementsförslag, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Det ligger väl i linje med det beslut om kriminalvård i frihet som vi fattade för något år sedan, med det nu föreliggande förslaget om vård i anstalt och med insatserna när det gäller den brottsförebyggande verksamheten. Jag tycker att det är glädjande att år från år allt större enighet kan nås i Sveriges riksdag om det reformarbete som här pågår i etapper. Det är en utveckling som jag hälsar med tillfredsställelse. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få instämma i de yrkanden som tidigare ställts om bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag känner mig föranlåten att något invända mot herr Nygrens karakteristik av utskottets behandling av propositionen och hans resonemang om huruvida ändringarna skulle vara betydande eller inte. Herr Nygren påvisade att de flesta motionsyrkanden har avvisats och alltså inte föranlett några åtgärder. Min bedömning är att samtliga ledamöter i utskottet, herr Nygren inräknad, var mycket positivt inställda till de olika yrkanden som fanns i motionerna. Det är glädjande att kunna konstatera hur lätt det var för oss i utskottet att finna en samstämmig linje. Var det så att motionsyrkandena inte direkt ledde till lagändringar, ledde de ändå till kommentarer som i många avseenden fått, såsom jag ser det, en positiv effekt, vilket visar sig när man nu ser lagprodukten med kommentarer. Alternativet hade för många av oss motionärer varit att förkasta förslaget och begära ett nytt förslag. Vi ansåg att det var en bättre utväg att godta förslaget med de av oss föreslagna ändringarna och med vissa tillkännagivanden, t.ex. när det gäller den väsentliga frågan om isoleringen. Det är svårt för mig att göra en objektiv gradering av hur omfattande utskottets förändringar har varit. Men i samband med den debatt som ägde rum på Norrköpingsfängelset härförleden, där statsrådet Lidbom företrädde regeringen, underströk denne — i varje fall i det avsnitt som sändes i TV =— särskilt att utskottets betänkande innebar avsevärda förbättringar i förhållande till propositionen. Jag tycker att det finns anledning att här notera det.
Herr talman! Herr Nygren sade att det i reservationen 5 hade blivit en förbrödring, som han fann litet egendomlig. Jag vill, såsom många talare gjort, understryka att det faktiskt skedde en förbrödring i utskottet på många områden. Man kompromissade, kom fram till en minsta gemensam nämnare och skrev sig samman därefter. Jag tycker att vi alla kan vara belåtna med resultatet. Herr Nygren kan exempelvis se på s. 49 i betänkandet, där han helt och hållet stöder en moderatmotion. Den tar upp 19 §, som innehåller bestämmelse om hur en intagen skall behandlas under tid då utredning för planläggning av hans vård äger rum. Propositionens skrivning var att den intagne skulle ”hållas avskild från andra intagna under så lång tid som oundgängligen kräves för att syftet med utredningen ej skall äventyras”. Men här var herr Nygren och hans partivänner liksom utskottet i övrigt överens om att vi skulle ha en annan skrivning. Där heter det att intagen får hållas avskild ”endast i den mån det oundgängligen kräves för att syftet med utredningen ej skall äventyras”. Allt enligt moderatmotionen. Jag vet inte om det är någon förbrödring med moderaterna som herr Nygren har åstadkommit. Jag anser att det är uttryck för en vilja från hela utskottet att göra det bästa möjliga av det här lagförslaget.

Herr talman! Jag vill till att börja med säga till herr Johansson i Växjö att jag inte har sagt att jag fann förbrödringen mellan moderaterna och en centerpartist egendomlig. Jag har noterat att den enda punkt där två partier har kommit samman i en reservation är den där man har åstadkommit förbrödring mellan utskottets moderater och en centerpartist. Jag har inte funnit det egendomligt. Sedan vill jag säga till fru Kristensson att vi naturligtvis har delade meningar. Jag har försökt att inför kammaren redovisa de ändringar som vi har gjort i utskottet, och jag anser att de — när man summerar dem — inte kan sägas vara betydande. Men så långt kan jag gå fru Kristensson till mötes att jag kan erkänna att jag tror att ändringarna — där vi har blivit ense och gjort sådana — har inneburit förbättringar, vilket vi naturligtvis gemensamt får ta åt oss äran av. Sedan har vi, som jag också nämnde, på flera punkter understrukit vad departementschefen har anfört. Vi har därmed velat markera hur viktigt vi tycker det är att detta har kommit till uttryck. Men det innebär inte att vi velat förorda några mer betydande ändringar i propositionen.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har i sitt anförande redovisat skälen till folkpartireservationerna och pläderat för våra förslag i de delarna. Jag har ingen anledning att i sak ytterligare kommentera vår inställning på de punkterna i annan mån än att jag kan konstatera att flera av våra förslag har vunnit utskottets bifall. Detta gäller inte minst den viktiga frågan om differentiering av de intagna med hänsyn till ålder, över och under 21 år, och frågan om utredning av isoleringsinstitutet, inte minst med hänsyn tagen till kravet på allmän insyn. Jag har heller inte, herr talman, någon anledning att närmare beröra övriga reservationer. I det hänseendet biträder jag helt utskottsmajoritetens Jag skall i stället tillåta mig att ge några synpunkter på själva behandlingen av propositionen och uppföljningen av de beslut riksdagen i dag kommer att fatta i anslutning därtill. Jag skall också, liksom tidigare talare har gjort, beröra frågan om ny häkteslag. För en utomstående kan det väl te sig litet egendomligt att ett så väl förberett och väl genomarbetat aktstycke som propositionen är, föregånget av två stora ingående utredningar — KAIK och kriminalvårdsberedningen — ändå har föranlett så många ändringsförslag och reservationer. Kanske tycker någon i det läget — utskottets ordförande var i någon mån inne på det i ett inlägg här — att förslaget i dess helhet borde ha omprövats, men det är att dra förhastade slutsatser, i varje fall av utskottsbehandlingen. Utskottet har, som framgår av betänkandet och av den debatt som har förts i dag, verkligen inte lämnat någonting åt slumpen, utan under hand skaffat sig en ingående kännedom om förhållandena på anstalterna och tillika insikt om uppfattningarna både hos de intagna och hos personalen. Detta har medfört att vissa ändringsförslag har blivit vad jag skulle vilja beteckna som tvingande nödvändigheter. Det är emellertid i den situationen väsentligt att framhålla att propositionen i dessa stycken inte kan anses ha varit oacceptabelt bristfällig, utan snarare, skulle jag vilja säga, för litet radikal. I förhållande till gällande lagstiftning är regeringsförslaget ett odiskutabelt framsteg och en god plattform för fortsatta reformer. Men möjligen är det så — detta är nu, herr talman, bara en gissning av det enklaste slaget — att ehuru propositionen ligger väl i linje med flera av ställningstagandena i motionerna och uppföljande reservationer — eller, om man så vill, tvärtom — har det inte ansetts att den lagstiftande församlingen ännu skulle vara mogen och beredd till så radikala grepp som t.ex. avskaffandet av isolering såsom disciplinstraff. Kanske ligger något av detta i justitieministerns ord inledningsvis här i dag, då han nämnde att förslaget dock icke får ses som en ” slutgiltig lösning”. Självfallet talar vissa praktiska skäl för att radikalismen något dämpas. Men en vettig kriminalpolitik, som i varje fall under överskådlig tid måste acceptera vissa typer av frihetsberövande, måste utformas så att ytterligare frihetsinskränkningar i form av isolering görs till absoluta undantagsfall — under inga förhållanden, förstås, som ett resultat av bristande resurser. När jag säger ”vettig kriminalpolitik” menar jag att de brottspreventiva synpunkterna i rimlig utsträckning får tillgodoses genom huvudpåföljden, dvs. genom själva intagningen på anstalt med de inskränkningar som den innebär i olika avseenden, medan ordningsstörningar och disciplinbrott måste mötas med andra åtgärder än isolering. Däremot kan säkerligen isolering som en yttersta skyddsåtgärd svårligen undvaras. En kvällstidning raljerade i går över att ett statsråd hade uttalat att ingen känner sympati för isolering som disciplinstraff och att han därför borde medverkat till att den avskaffades. Statsrådets uttalande har naturligtvis pressats alltför hårt. Uttalandet ger väl helt enkelt uttryck för den breda uppfattningen att isoleringen är ett nödvändigt ont som inte helt kan undvaras. Men som andra med mig har befarat gör man troligen det onda än värre ont med isoleringsstraffet, och vi borde tvingas att söka andra, mer konstruktiva eller i varje fall mindre skadliga alternativ. De föreslagna utredningarna om isoleringsinstitutet kommer, det är jag förvissad om, att ge oss helt nya perspektiv på den här frågan. Till utredningsbilden hör också ett spörsmål som utskottet ganska självfallet inte närmare har berört men som är allmängiltigt för alla reformer, dvs. uppföljningen av fattade riksdagsbeslut. Kriminalvårdsstyrelsen är i den situationen att den har en särskild planeringsoch utvecklingsenhet. Det bör förutsättas att såväl denna enhet på kriminalvårdsstyrelsen som det brottsförebyggande rådet nu verkligen tar vara på möjligheten att följa upp den nya lagstiftningen. Det bör väl också förutsättas att justitieministern på lämpligt sätt — t.ex. i anslutning till behandlingen av anslagsäskandena under kommande år — ger sin uppfattning till känna om gjorda erfarenheter. Och beträffande isoleringsinstitutet får riksdagen förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid möjlighet att ta ställning till de förslag som föreslagna utredningar kan ge anledning till. Sammanfattningsvis finns det kanske anledning, herr talman, att göra den reflexionen att handläggningen av behandlingslagen ganska väl bekräftar resultatet av nyligen redovisade undersökningar som visar att politikerna ofta är radikalare än sina väljare och uppdragsgivare. Det är nog en allmän iakttagelse i inte minst kriminaloch socialpolitiska frågor, då de grovt tillyxade, spontana och ofta ganska primitiva argumenten får vika för den övergripande hänsynen till sociala och psykologiska realiteter.

Så avslutningsvis något om häktningsinstitutet. Utskottet har på ett glädjande sätt slutit upp kring förslaget att ny häkteslag skall tas fram utan onödig tidsutdräkt.

Argumentet att man velat samordna denna fråga med en översyn av häktningsrekvisiten enligt rättegångsbalken är verkligen inte särskilt övertygande. Det verkar vara något av en efterhandskonstruktion, särskilt som det inte står ett ord i propositionen om att avsikten är att återkomma i särskild ordning. Ni kunde ju ha sagt att Ni beträffande ny häkteslag osv., som KAIK och förberedande utredningar sysslat en del med, avser att återkomma i särskild ordning. Är det kanske på det sättet att Ni av för mig okänd anledning råkat i tidsnöd och helt enkelt inte hunnit med en revision av häkteslagen samtidigt med förslaget till ny lagstiftning om kriminalvård i anstalt? Det tycker jag att Ni i och för sig kan medge utan att på något sätt förlora ansiktet. Annars är ju beröringspunkterna uppenbara. Det ligger tveklöst närmare till hands att samtidigt behandla de här två lagkomplexen med bl.a. den gemensamma cellproblematiken än att behandla häkteslagstiftningen i samband med en översyn av de formella förutsättningarna för häktning. Glädjande nog uttalade justitieministern helt nyligen — såsom i dag också framhållits av utskottets ordförande fru Kristensson — att departementet nu arbetar med att ta fram förslag till en ny häkteslag. Ehuru något sent påkommet var det likväl påpassligt gjort, och bättre sent än aldrig! I sammanhanget är det emellertid uppenbart att behandlingen av häktade — och även av anhållna — personer i stor utsträckning blir beroende av den standard på lokaler och den tillgång på kurativ och arbetsledande personal som är för handen. Jag vill därför, herr talman, sluta med att dels uttrycka förhoppningen att förslaget om ny häkteslag inte låter vänta på sig, dels uttala min tillfredsställelse över den upprustning av häkteslokaler som är på gång och de värdefulla förstärkningar, som gjorts och som också i årets statsverksproposition föreslås, av den kurativa verksamheten samt av utbildningsoch kontaktverksamheten bland de häktade för att bl.a. minska de negativa verkningarna av isoleringstiden.
Herr talman! Vi behandlar här frågan om kriminalvård i anstalt, och egentligen förstår jag inte varför vi i det sammanhanget skulle ta upp en längre diskussion om häkteslagstiftningen. Situationen är ju den att man sedan lång tid tillbaka, särskilt från advokathåll, framhåller som sin uppfattning att de nuvarande reglerna för häktning tillämpas av domstolarna i alltför stor utsträckning. Man har ansett att det finns många situationer då häktning inte behöver tillgripas — häktning är en så pass ingripande åtgärd att den endast bör komma i fråga när det föreligger starka skäl. Detta har föranlett överläggningar och diskussioner inom departementet med företrädare för såväl åklagarsidan som advokater. Vid dessa överläggningar har man kommit fram till att det finns anledning att göra en översyn av häkteslagstiftningen. Dessa förberedande diskussioner pågick under förra hösten.

När vi nu arbetar med detta förefaller det mig som om man bör göra en översyn av hela detta komplex. Men detta har som sagt inte något samband i och för sig med att denna fråga kommit upp i utskottet och föranlett önskemål från utskottets sida. Som framgått av vad jag har sagt har vi för avsikt att göra en översyn av förhållandena under häktestiden som utskottet uttalat önskemål om.
Herr talman! Med anledning av vad justitieministern nu sade beträffande häkteslagstiftningen vill jag ändå peka på att utskottet för sin del menar att frågan om en ny häkteslagstiftning, som avser behandlingen av häktade, snarast bör föreläggas riksdagen. Vi delar inte den uppfattning justitieministern nu gav uttryck åt, nämligen att man kunde baka in den frågan i det större sammanhanget om en översyn av häktningsgrunderna, vilket skulle göra att frågan fick en ytterligare fördröjning. Om riksdagen antar utskottets förslag, kommer detta att innebära en hemställan hos Konungen om att med förtur ta upp frågan om behandlingen av häktade och att komma till riksdagen med ett särskilt förslag.

Herr talman! ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde.” Så står det i 2 kap. 9 § i förslaget till lag om kriminalvård i anstalt. ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde.” Formuleringen är naturligtvis riktig. Den enskilde individens värde måste stå i centrum i en demokratisk kulturstat. Människovärdet får inte sättas i fråga. Men ändå är formuleringen ytterligt sårbar. Alla former av frihetsberövanden är humanistiskt och etiskt diskutabla. Det är alltså med varsamhet vi skall närma oss kriminalvårdens problematik. De allmänna värderingar som jag nu känner behov av att i korthet få ge uttryck för är personliga. De slutsatser som utskottets socialdemokratiska ledamöter står bakom delar jag emellertid helt. Intresset för kriminalvårdsfrågor är i växande, inte minst bland unga människor. Inom den organisation där jag är speciellt engagerad, de kristna socialdemokraternas förbund — Broderskapsrörelsen, märks detta påtagligt. Orsaken är troligen frågornas djupt medmänskliga karaktär. En kompletterande orsak kan vara att kriminalvårdsdebatten delvis kraftigt har polariserats. Å ena sidan en hård och av vedergällning präglad inställning, en obarmhärtig kläm-åt-dem-attityd. Å andra sidan en imkompetensförklaring av hela samhället och stolta deklarationer om att alla fängelser omgående måste rivas och att inga påföljder alls skall få komma i fråga. I detta polariserade debattklimat har jag med tillfredsställelse kunnat konstatera att arbetet i justitieutskottet i ganska stor utsträckning har präglats av en balanserad syn. Visserligen har jag ibland önskat att vi kunnat ta några steg ytterligare i riktning mot verklig vård i stället för som nu bestraffning. Trots allt är utskottets betänkande och Kungl. Maj ts proposition nr 20 steg på humaniseringens väg inom kriminalvården. Inom parentes kan sägas att inte så sällan används ordet liberalisering i stället för humanisering. Liberalisering är emellertid ett ord som kan föra tankarna i fel riktning. Ordet sammanhänger ju med en viss politisk ideologi som inte alltid står för värderingar som passar in i den eftersträvansvärda färdriktningen. Alltnog: Kampen mot brottsligheten måste föras på en mycket bred front. De förebyggande åtgärderna är de viktigaste. Fru Kristensson sade tidigare i dag att den förebyggande verksamheten främst bedrivs av polisen. Det är verkligen ett snävt synsätt. Förebyggande åtgärder innebär främst en politik som vill ta bort de orättvisor som sociala, ekonomiska och kulturella skillnader innebär. Ökade kontaktmöjligheter mellan människor är ovärderliga. Folkrörelserna, religiösa och ideella, har här en central roll. Bättre utbildningsmöjligheter, bättre boendemiljöer, bättre arbetsmiljöer och bättre social service är exempel på förändringar som kan begränsa social missanpassning och därmed risken för kriminalitet. I stor utsträckning är det alltså fråga om åtgärder som ligger utanför vad som vanligen kallas kriminalpolitik. Det gäller i inte oväsentlig grad tillväxten av vad som kallas den offentliga sektorn. Om det kan uppnås politisk enighet om den typen av förebyggande åtgärder återstår sannerligen att se. Den ”nya individualismens” förespråkare oroar, ty de talar ju med den gamla egoismens tonfall. Egoism är ingen god grund för minskad missanpassning. Herr talman! När emellertid den förebyggande verksamheten misslyckas eller är otillräcklig och lagöverträdelser sker, då är följande frågeställningar centrala: Från vilken situation skall påföljdssystemet utgå? Kommer lagöverträdaren eller lagöverträdelsen i förgrunden? Allt fler börjar inse att påföljden bör utgå från lagöverträdarens situation. Vilka åtgärder är bäst för att undvika nya lagöverträdelser och vilka åtgärder är bäst för att klara ut lagöverträdarens personliga och sociala problem? För mig är det uppenbart att frihetsberövande åtgärder måste undvikas så långt det över huvud taget är möjligt. Frivården måste prioriteras. Frivilliga organisationer — fackföreningar, kristna samfund, ideella organisationer, kanske speciellt ungdomsorganisationer, m.fl. — borde kunna göra alltmer medvetna insatser. Men, tyvärr, vissa lagöverträdelser är så allvarliga att större ingrepp måste göras. Vårdsynpunkten får då ge vika av skyddshänsyn. Detta är tragiskt. Anstaltsvistelse ger ofta skadliga effekter. Humaniseringen av fängelsevistelsen måste därför successivt och medvetet fortsätta. Siktet måste vara inställt på frigivningen och den intagnes möjligheter att klara sig. Kriminalvårdens åtgärder måste samordnas med andra myndigheters. Kontakter med anhöriga är ofta betydelsefulla. Besök bör underlättas. Föreningsverksamhet måste också stimuleras. Möjligheter till religionsutövning och personlig, andlig rådgivning får inte saknas. Isoleringsstraffet är den del av den nya lagstiftningen som stått mest i debattens centrum, och det är ganska naturligt. Kritiken har varit stark, ibland onyanserad. Utskottet inser till fullo att isolering innebär ”betydande risker för skadliga verkningar för den intagne”. Det är därför viktigt att finna alternativa åtgärder. Jag hälsar den föreslagna utredningen med tillfredsställelse. Isolering är i princip ovärdigt en progressiv fångvård. Till sist, herr talman, vill jag återknyta till mitt konstaterande inledningsvis, att intresset för kriminalvårdsfrågor är i växande. Debatten om dessa frågor behöver också humaniseras. Den borde i större utsträckning gälla mänskliga relationer. Negativa attityder till dömda är emellertid mycket vanliga, och vedergällningstänkandet är utbrett. Dessa negativa attityder gör det sannerligen inte lättare för lagöverträdare att återanpassa sig. Risken för återfall blir stor. Sensationshungriga kriminalreportage ökar naturligtvis också de negativa attityderna. Journalister borde här — liksom i en rad andra frågor — inse sitt ansvar. Vårt ansvar som politiker är emellertid primärt. Skall den riktiga men sårbara formuleringen i 2 kap. 9 § i förslaget till lag om kriminalvård i anstalt — ”Intagen skall behandlas med aktning för hans människovärde.” — få reell innebörd krävs det en fortsatt och ingående prövning av olika vägar för en ytterligare humanisering med inriktning på vård. I tidningen Vi häromveckan läste jag i en ledarkommentar om vår fångvård bl.a.: ”Ibland kan en religiös väckelse eller en djup kärlek ändra en människas personlighet från en dag till en annan. En tjuv kan bli hederlig, en alkoholist kan bli nykter, en narkoman kan slänga tabletter och sprutor. Men vilken omvändelse eller vilken kärlek garanteras man inom fängelsemurarna? ” Vilken omvändelse eller vilken kärlek garanteras man inom fängelsemurarna? Den frågan får inte vara retorisk. Herr talman! Utskottets majoritetsförslag har brister men är ändock ett betydelsefullt steg i rätt riktning. Jag instämmer därför i det yrkande som utskottets vice ordförande fröken Mattson har ställt.

Herr talman! Jag vill börja med att peka på ett avsnitt i utskottsbetänkandet där vi är eniga men där vi hemställer att Kungl. Maj:t skall ha uppmärksamheten riktad på angelägenheten av att inrätta frigångshem för kvinnliga intagna.

Vi räknar med att man utan större tidsutdräkt kan förverkliga det önskemålet. Emellertid finns det, herr talman, en reservation fogad till betänkandet, och det är närmast den jag skall säga några ord om. Den avser anslaget under punkten 5, frivillig kontaktverksamhet m.m. De som varit ledamöter av riksdagen ett tag har uppmärksammat att det här inte är någon ny fråga — det är en fråga som vi moderater har kommit tillbaka med flera gånger. Reservationen innebär en kritik mot den verksamhet som KRUM för närvarande bedriver på anstalterna; vi reservanter tycker att det är fel att KRUM för sin verksamhet skall erhålla statsbidrag. Utskottet har ju under tidigare år framhållit vikten av att KRUM kan ge kriminalvårdsstyrelsen en sådan redovisning att KRUM:s verksamhet kan bedömas. Kriminalvårdsstyrelsen fick efter upprepade anmaningar en viss redovisning från KRUM, men den var så pass bristfällig att kriminalvårdsstyrelsen inte kunde få något ordentligt grepp om verksam heten. Man kunde konstatera att Riks-KRUM egentligen inte bedriver någon verksamhet på anstalterna och att de lokala KRUM-avdelningarna endast bedriver sporadisk verksamhet.

Jag kan personligen inte finna att det är förenligt med våra intressen att man skall ge statsbidrag till sådan organisation. Det finns däremot en organisation som i synnerhet under senare år har bedrivit en utomordentligt förtjänstfull verksamhet på anstalterna, och det är Röda korset. Man har aktiverat människor att gå in i besöksgrupper, man har tagit kontakt med de intagna, och överallt kan det påvisas hur positiv den här verksamheten har varit. Jag kan inte hjälpa att jag finner det litet egendomligt att kriminalvårdsstyrelsen som nu har reducerat anslaget till KRUM — det är i och för sig vällovligt — också reducerat anslaget till Röda korset. Detta anser jag vara helt oförklarligt, och vi har i reservationen i stället menat att man bör lägga alla de pengar som nu går till KRUM hos Röda korset för att förstärka dess väldigt positiva verksamhet. Jag själv får kanske för övrigt ifrågasätta om det över huvud taget är riktigt att sprida ut detta i och för sig ganska knapphändiga anslag på ytterligare organisationer, med små summor på 5 000 kronor till RFHL och RFSU osv. Jag är inte säker på att en sådan satsning kommer att visa sig vara särskilt betydelsefull. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill börja med att säga några ord i anslutning till motionen 641 som behandlas i förevarande betänkande. I den motionen yrkas på en kraftig förstärkning av kuratorsoch psykologverksamheten i fångvårdsanstalterna. Vi anser att förstärkningar på det området är betydligt mera angelägna än att anvisa medel till drygt 400 nya polistjänster. Genom vad som väl får kallas olycksfall i arbetet var vårt parti vid justeringstillfället inte representerat i utskottet, och följaktligen finns det ingen reservation. Jag talar därför nu för motionen. Man finner av betänkandet att utskottet delar vår uppfattning om behovet av ökade insatser på detta område och att det ligger i linje med den grundtanke i kriminalvårdsreformen som innebär ökad integrering mellan anstaltsvård och frivård och som syftar till att mera effektivt än hittills förbereda de intagnas frigivning. Det är satsningen på detta område och på frivården som vi hela tiden talat för i vår argumentation och som vi menar måste få spela den helt dominerande rollen. Det är när man tar steget från den onormala fängelsetillvaron och ut i livet som de mycket stora påfrestningarna gör sig gällande. Det skall i rättvisans namn sägas att vi har satsat mera på detta område under senare år, men det har långtifrån varit tillräckligt. Vi anser att det är bråttom nu, betydligt mera angeläget än ytterligare polisförstärkningar. Den delen av argumentationen hör dock inte hemma i detta sammanhang utan bör kanske sparas till det tillfälle då motionens andra del kommer att behandlas, alltså den del som yrkar avslag på förstärkningen av polistjänsterna. Som ett angeläget målområde har vi särskilt nämnt nödvändigheten av att kraftigt öka antalet psykologer och kuratorer. Det är ett faktum som jag tror att ingen vill bestrida, att vi nu har dåligt ställt med psykologer.

De förstärkningar som hittills skett på detta område är långtifrån tillräckliga, men utskottet vill ändå vänta och se vad pågående utredningsarbete kan resultera i. Vi menar att man inte behöver vänta på det utan att behovet är så klart att man redan nu bör gå in för en förstärkning på området. Detta säger jag, även om jag också noterar att skrivningen i utskottets betänkande är positiv. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 641. När jag nu ändå har ordet kan jag inte gå förbi den moderata reservationen som gäller KRUM. Fru Kristensson ogillar KRUM:s verksamhet och tycker att hela anslaget för den frivilliga kontaktverksamheten bör gå till Röda korset. De moderata attackerna mot KRUM är inte nya. I fjol var det herr Ringaby som anförde de mörkblå. I år är det alltså fru Kristensson som står för bannbullan. I fjol skulle anslaget dras in, bl.a. därför att man i KRUM:s tidning Krumbukten hade funnit en artikel som kanske inte var så lyckad. Med den logik som användes i motionen och argumentationen hade man lika gärna kunnat vända sig mot all statlig anslagsgivning till pressen i dess helhet. Varje pressalster, stort eller litet, innehåller säkert alltid något som inte alla är beredda att skriva under. Men i år är argumentationen en annan. Nu skall KRUM:s anslag dras in därför att organisationen inte lämnat en tillräckligt detaljerad redovisning för hur man använt de anslag som man har fått. Vill man gå emot något, hittar man naturligtvis alltid argument, även om de inte är så hållbara och om de också döljer de verkliga skälen. Och de verkliga skälen i det här sammanhanget är att de moderata ogillar KRUM och vill göra slut på organisationens verksamhet innanför och utanför murarna. Vore det inte ärligare att säga att man vill göra slut på KRUM därför att där bl.a. finns folk som arbetar utifrån progressiva värderingar, som går stick i stäv med fru Kristenssons konservativa syn på kriminalvård och mycket annat? Det är klart att Röda korset ur konservativ synvinkel är pålitligt och oförargligt. Den organisationen sprider inga irrläror. Därför tycker naturligtvis fru Kristensson att den skall ha hela anslaget. Jag tycker inte Nr 54 det, och utskottet har med det moderata undantaget avvisat fru Onsdagen den Kristenssons framstöt. 3 april 1974 Men trots att jag ogillar mycket av Röda korsets verksamhet, både i —L — — — det förflutna och i nuet — och det kan väl också andra i utskottet säga, Anslag till kriminalvården förmodar jag — har jag inte gått så långt som fru Kristensson och begärt att Röda korsets anslag skall dras in. Jag tycker nästan att fru Kristensson visar en något betänklig brist på generositet. Fast det gäller ju inte i alla sammanhang. När det gäller att öka anslagen för att förstärka polisens resurser brukar utskottets värderade ordförande i allmänhet uppträda som ett permanent ymnighetshorn. Men det är ju en annan sak. Att fru Kristenssons avslagsyrkande nu skulle vara motiverat enbart av att KRUM inte har lämnat en redovisning som fru Kristensson accepterar är det väl ändå knappast någon som tror. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, som i sak innebär att KRUM kommer att få 24 000 kronor vilket är mindre än tidigare. Jag tror att det finns anledning att senare återkomma till det ärendet.

Herr talman! Jag har tidigare här i kammaren redovisat de verkliga skälen till att jag anser att KRUM inte bör ha statsbidrag, och jag skall gärna upprepa dem. Jag tänker inte främst på vad man skriver i Krumbukten, utan det jag utgår ifrån är det målsättningsoch aktionsprogram som gäller för KRUM:s verksamhet. KRUM skall bekämpa ”det klassamhälle som genom sina ojämna maktoch förmögenhetsförhållanden bidrar till att skapa grupper som är socialt, ekonomiskt och kulturellt utslagna”. ”KRUM anser att samhällets kontrollpolitik är ett uttryck för det rådande klassamhället.” ”Som ett led i opinionsbildningen arbetar KRUM för att fängelserna på fångarnas villkor ska öppnas för allmänheten, organisationer, myndigheter och massmedia. Utöver den traditionella opinionsbildningen bör aktioner komma till stånd i ökad utsträckning. KRUM ska kunna aktivt stödja stridsåtgärder samt i Övrigt sprida vetskap om och stödja fångarnas kamp. KRUM kansliet i Stockholm ska fungera som informationsoch agitationscentral.” Herr talman! Jag tycker inte att den beskrivningen stämmer med den rubrik som finns för det här anslaget, Frivillig kontaktverksamhet. Hela utskottet — det vill jag erinra herr Lövenborg om +— har tidigare uttalat kritik mot KRUM:s verksamhet. Man har sagt att KRUM bör ge en ordentlig redovisning till kriminalvårdsstyrelsen. Nu kan vi här konstatera att KRUM i sin redovisning har uppgett att det förekommer lokal verksamhet på orter där det vid närmare kontroll visar sig att sådan verksamhet över huvud taget inte ägt rum. Tillsammans med de skäl som jag tidigare har nämnt, att man också i övrigt ger bristfällig redovisning för verksamheten, tycker jag det räcker för att ifrågasätta om KRUM verkligen skall få statsbidrag i fortsättningen. Jag tycker att tanken bakom anslaget är helt riktig. Det är synd att 73 pengarna missbrukas till ändamål som egentligen strider mot det ursprungliga syftet. Det gäller inte, herr Lövenborg, mina kriminalpolitiska synpunkter — som faktiskt är ganska ointressanta i sammanhanget — utan det gäller den kriminalpolitik som regering och riksdag tillsammans har ställt sig bakom. Och den kriminalpolitiken skall, menar jag, främjas också med de statsbidrag vi härifrån ger. Det är alltså inte fråga om bristande generositet; det är ett vaktslående kring värdefulla principer.

Det torde också gälla synen på KRUM och den anslagsfråga vi nu behandlar. Jag har ingen anledning att stå och välsigna varje ord som har skrivits i KRUM:s publikationer eller att anamma alla dess utspel — en del gillar jag, och en del finner jag mindre bra. Men det är ändå inte det avgörande, utan det är om KRUM uträttar något och bedriver en verksamhet som kan motivera anslaget. Jag har också fått del av dess redovisningar till kriminalvårdsstyrelsen, och jag tycker att den redovisning som görs vittnar om att man har en meningsfull verksamhet. KRUM bedriver kontaktverksamhet på fängelserna via sina lokalgrupper, folk från KRUM besöker de intagna, man har anordnat studiecirklar och man försöker på sina håll också mycket ambitiöst att hjälpa till när straffade kommer ut från fängelserna. Många intagna har vittnat om att KRUM verkligen har gjort att fängelsevistelsen blivit mer uthärdlig. De har fått kontakt. De har fått människor att tala med. Att KRUM-arna ofta är unga människor, som dessutom har en progressiv livssyn, är positivt inte minst därför att de intagna på anstalterna i mycket stor utsträckning är ungdomar. Jag skall inte gå in på allt som skrivits och sagts om och av KRUM, men att KRUM exempelvis i sitt program ifrågasätter om fängelsestraff verkligen löser problem med brottsligheten är inget komprometterande. Den åsikten vill jag erinra mig att fru Kristensson har uttryckt tidigare i dag.
Herr talman! Jag skulle bara återigen vilja fråga herr Lövenborg om han verkligen tycker att det är riktigt att lämna statsbidrag till en organisation som ger en så bristfällig redovisning att den t.o.m. lämnar uppgifter som vid närmare kontroll visar sig felaktiga. Då man kontrollerat KRUM:s uppgifter om att organisationen bedriver en mycket omfattande kontaktverksamhet på anstalterna har det nämligen visat sig att uppgifterna saknar grund.
Herr talman! Det är ofta så att man kan använda olika källor. Det finns källor som jag tror hade kunnat ge fru Kristensson vittnesbörd om att KRUM har en verksamhet som verkligen faller inom den här ramen. Man har till kriminalvårdsstyrelsen lämnat sin verksamhetsberättelse, man har anlitat en auktoriserad revisor, man har lämnat bokslut och man har också lämnat ett komplement till tidigare ansökan, där man klart försöker redogöra för sin verksamhet. Jag undrar hur den redovisning skulle ha sett ut som fru Kristensson kunde godta. Jag vidhåller att det framför allt handlar om att man här är missnöjd med KRUM:s verksamhet och vill ha bort den. Nu har också KRUM, enligt vad jag nyligen inhämtat, sagt att man är beredd att försöka ytterligare förbättra sin redovisningsverksamhet till nästa år. Då kommer det att bli intressant att se vilka mer eller mindre snillrika nya argument mot anslagsgivningen till KRUM de moderata hittar på.

Herr talman! Låt mig i enlighet med vad vår ordförande sagt konstatera att justitieutskottet står i stort sett enigt bakom sitt betänkande nr 5. Vi är eniga om att den frivilliga kontaktverksamheten är av mycket stort värde för de intagna. Vi ställer oss också enigt bakom departementschefens förslag om ett anslag på 100 000 kronor. Vi anser alltså att vi inte kan ställa krav på att det anslaget skall utökas. Däremot är vi inte eniga om att fullfölja det beslut som riksdagen tidigare har fattat, nämligen att ge kriminalvårdsstyrelsen i uppgift att fördela anslaget. Majoriteten i utskottet anser att vi även i fortsättningen med fullt förtroende kan överlämna den uppgiften till kriminalvårdsstyrelsen. Även om fru Kristensson tycker att KRUM har lämnat en bristfällig redovisning, går vi inte ifrån vår uppfattning — vi tror att kriminalvårdsstyrelsen är det organ som kan göra en riktig bedömning även där. Jag vill alltså yrka avslag på den reservation som är fogad till utskottets betänkande och yrkar bifall till utskottets hemställan. När det gäller motionen 641, som herr Lövenborg här talat för, har utskottet skrivit mycket positivt om vikten av att förstärka den kurativa verksamheten. Herr Lövenborg har själv angivit varför utskottet anser att vi nu bör vänta med att föreslå ändringar, nämligen därför att en sakkunnig har tillsatts för att se över arbetsformerna och undersöka vilka möjligheter som kan ges personalen för att den ytterligare skall kunna ägna sig åt verksamhet bland de intagna. Det får räcka med detta. Jag yrkar alltså avslag på motionen och bifall i alla stycken till utskottets hemställan.

Herr talman! Religionsfrihet innebär dels frihet från religion, dels frihet till religion. Denna numera självklara definition kan emellertid vara svår att praktiskt tillämpa. Motionen 19 av herr Werner i Malmö m.fl. är ett exempel på ett område där uppenbara svårigheter finns, nämligen då det gäller hur människors rättighet till religionsutövning skall kunna tillgodoses inom kriminalvårdens anstalter. Jag delar motionärernas önskemål om en allsidig utredning. Av utskottets skrivning framgår för övrigt att behovet av en utredning på olika sätt redan givits Kungl. Maj:t till känna. Att jag ändock nu har begärt ordet beror på att motionen i sin argumentationsdel innehåller vissa tveksamma formuleringar. Jag tänker dels på den oklara skrivningen om ekumeniken, dels på uttrycket ”främmande trosbekännare”. Angående ekumeniken står det: ”Man har anledning att över huvud taget ifrågasätta huruvida en lokal ekumenisk nämnd alltid är lämplig att handha den andliga vården.” Oklarheten gäller om det är den lokala ekumeniska nämnden som ifrågasätts eller om det är den lokala ekumeniska nämnden som ifrågasätts. Den andra tveksamma formuleringen i motionen är som sagt uttrycket ”främmande trosbekännare”. Ligger det måhända en negativ nyansvärdering i ordet främmande, eller är det bara av obetänksamhet som invandrares religiösa tro kallas främmande? Herr talman! Genom detta korta inlägg har jag i protokollet velat understryka nödvändigheten av att den kommande utredningen inte tvekar på dessa båda punkter. Det måste stå klart dels att den andliga vården och verksamheten inom kriminalvården måste ha en bred kristetekumenisk bas, dels att intagen på kriminalvårdsanstalt med annan religiös tro och sed än den kristna också bör ges all möjlig hjälp för att kunna utöva sin tro. På ingen av dessa båda punkter får som sagt någon tvekan råda.

Herr talman! Bara en kort kommentar i anslutning till motionen 381. Vi har i den föreslagit att riksdagen skall uttala sig för att regeringen skyndsamt bör pröva möjligheten att inrätta ett s.k. inackorderingshem i Jönköping. Denna motion har skrivits framför allt därför att det finns ett mycket stort behov av lämpliga bostäder för frivårdsklientelet men också därför att det på grund av olika omständigheter har givits ett bra tillfälle att i Jönköping ordna sådana bostäder snabbt och även billigt. Tillgången på lämpliga lokaler och personal kan här på ett utmärkt sätt tillvaratas. Dessutom talar en rad andra skäl starkt för att man utnyttjar det tillfälle som nu bjuds att göra en viktig rehabiliterande insats på detta område. Utskottet har skrivit mycket positivt och säger bl.a. att det i och för sig finns starka skäl att bifalla motionen, men man anser sig inte böra prioritera någon boendeform framför en annan och inte heller någon ort framför någon annan ort. Utskottet förutsätter emellertid att kriminalvårdsstyrelsen och regeringen noga beaktar möjligheterna att ta till vara det tillfälle till förstärkning av frivårdens bostadsbestånd som här yppat sig. Jag är givetvis nöjd med den skrivningen, och jag vill bara till protokollet få uttala förhoppningen att de ansvariga myndigheterna — Nr 54 gärna på ort och ställe — tar del av de förutsättningar som finns. Om man Onsdagen den gör det tror jag att vi kan förvänta oss ett positivt resultat. 3 april 1974 Över huvud taget ser jag i utskottsbetänkandet en stark vilja till ökade —- insatser för rehabilitering av den nu aktuella gruppen handikappade Anslag till krimipersoner. Det är, tycker jag, mycket glädjande. Vi har, anser jag, varit nalvården alltför negativa eller rättare sagt alltför pessimistiska när det gäller möjligheterna till rehabilitering av dessa personer. En kraftig satsning, bl.a. på bostäder, tror jag skulle ge mycket goda resultat. Det finns erfarenheter som tyder på det. Jag tolkar alltså utskottets skrivning som ett så klart positivt uttalande i motionens anda att jag anser att jag kan ansluta mig till yrkandet om bifall till utskottets hemställan. Jag tror att jag därmed har anledning att förvänta att det kommer att hända konkreta ting i enlighet med motionens syfte.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är den reservation mot anslaget till KRUM som fru Kristensson avgivit. I motiveringen sägs att KRUM bedriver en verksamhet som inte står i överensstämmelse med anslaget. Jag kan nog säga att den del av verksamheten som här åsyftas inte kostar så mycket pengar, och den verksamheten kommer att bedrivas även om anslaget dras in. Pengarna används till att anställa kanslipersonal och att hålla kontakten med lokalavdelningarna. Det sägs vidare att KRUM inte lämnat någon tillfredställande redovisning. Eftersom jag har jobbat i KRUM några år kan jag tala om hur det går till i lokalavdelningarna. Man har i dag, skulle jag tro, tio lokalavdelningar i verksamhet. Var och en av dem skriver verksamhetsberättelser, naturligtvis av olika värde. Man redovisar här olika arrangemang i avdelningens regi tillsammans med intagna — det kan vara stora musikarrangemang, teatergrupper och sångartister. Man redovisar också de allmänna möten som har hållits. Men i verksamhetsberättelserna talar man aldrig om de kontakter som man kontinuerligt har med de intagna. Man talar inte heller om överläggningarna i förtroenderåden och samrådsgrupperna och med enskilda intagna. Man talar vidare inte om de kontakter som olika KRUM-are har med anhöriga till de intagna, och det är en mycket stor och viktig del av de lokala KRUM-avdelningarnas verksamhet. Allt detta framgår alltså inte av KRUM:s verksamhetsberättelse. När fru Kristensson säger att man lämnat uppgifter om kontakter som inte har förekommit, så kan det nog stämma. Uppsamlingen av det här materialet har kanske inte gjorts på det sätt som man skulle önska. Men som herr Lövenborg sade tror jag att det kommer att förbättras. Skulle man nu dra in anslaget till KRUM är det alltså inte den kritiserande verksamheten som försvinner — den kommer vi säkerligen att ha kvar ändå. Men den kurativa verksamhet som KRUM-avdelningarna lokalt bedriver kommer att försvinna, och det tycker jag skulle vara synd. Är det någonting som de intagna behöver — det har jag fått verifierat lj många gånger — är det just kontakt med människor som känner för deras behov. Den kontakten är mycket viktig för de intagna. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag håller verkligen med herr Pettersson i Helsingborg om att den lokala kontaktverksamheten är väsentlig, och jag vill understryka att denna utgör motivet till statsbidraget. Men jag konstaterar samtidigt att pengarna i allt väsentligt gått till kanslikostnader, centralt i Stockholm och i viss mån till den lokala kansliorganisationen. Jag vill erinra om den förhistoria som finns när det gäller anslaget till KRUM. Striden stod då mellan KRUM:s eget yrkande att få anslag till en kanslitjänsteman och kriminalvårdsstyrelsens förslag att pengarna skulle avse en direkt kontaktskapande verksamhet ute på fältet. För att lösa den tvist, i vilken man under lång tid hade olika meningar, ingrep justitieministern själv och tog av de medel, som användes till det reducerade anslaget under denna punkt, och använde pengarna till direkt bidrag till KRUM. Men tanken har hela tiden varit att pengarna skulle gå till direkta lokala kontakter. Jag betvivlar inte, herr talman, att det finns personer, som engagerar sig och i likhet med herr Pettersson i Helsingborg går in för det allvarliga syftet att verkligen skapa kontakt med de intagna och försöka hjälpa dem. Men lika fullt måste man ändå dels konstatera hur pengarna används, dels den bristfälliga redovisningen och slutligen notera det målsättningsoch aktionsprogram som gäller för verksamheten, vilket i varje fall jag tycker att man i långa stycken bör kritisera. Det är möjligt att herr Pettersson i Helsingborg så småningom aktivt kan bidra till att ändra det aktionsprogrammet i en riktning som mera stämmer överens med den kriminalpolitik som vi här ställer oss bakom, något som jag i så fall hälsar med stor tillfredsställelse. Till dess KRUM förändrat sin verksamhet till vad som varit avsikten med anslaget bör något sådant inte utgå.
Herr talman! För att de lokala avdelningarna skall kunna fungera måste man ha ett kansli, som sammanställer de olika uppgifter man har att arbeta med. Man behöver också en viss form av information ut till lokalavdelningarna. Det är helt naturligt då att den största summan går till kansliets verksamhet, men utan kansliet fungerar inte den lokala verksamheten.
Herr talman! Jag vill åter understryka att som villkor för anslaget gäller att statsbidraget användes direkt för kontaktverksamhet. Efter vad jag förstår finns medlemsavgifter i KRUM och dessa får väl då användas till den nödvändiga kansliapparaten. Men statsbidraget skall avse de direkta kontakterna ute på fältet.
Nr 54 Herr talman! Att göra en uppdelning av dessa pengar blir mycket Onsdagen den svårt. Om kansliet med hjälp av stödet verkar för den lokala avdelnings 3 april 1974 verksamheten, går pengarna i realiteten till kontaktverksamheten. Det är — — —— — väl ganska klart! Anslag till kriminalvården
Herr talman! Bara ett par ord till herr Lundgren, som menade att det fanns dunkla punkter i min motion om den andliga vården på kriminalvårdsanstalter. För att det inte skall falla någon skugga över denna motion vill jag gärna reda ut saken. Det var fråga om två punkter. Dels gällde det begreppet ekumenisk nämnd och dels begreppet främmande trossamfund. Efter vad jag förstod fann herr Lundgren att det låg något nedvärderande i dessa uttryckssätt. Snarare är det tvärtom, herr Lundgren. När jag säger att det är tveksamt huruvida en lokal ekumenisk nämnd kan klara uppgifterna, beror det just på att de är så komplicerade. Kanske kan det behövas någon specialist, någon som har särskild utbildning för arbetet på kriminalvårdsanstalter. Jag fäster då inget som helst avseende vid huruvida denne kommer från svenska kyrkan eller något annat samfund. Huvudsaken är att han har kunskaper för sina uppgifter, eftersom dessa numera är så komplicerade. Vi vet att det tarvas speciell utbildning för dem. [ vad gäller begreppet främmande trossamfund kan jag nämna, att det faktiskt är den tekniska term som man använder i sammanhanget i fråga om invandrarkyrkorna, vilka hittills inte varit etablerade här. Det blir då praktiskt att tala om främmande trossamfund. Det är inte fråga om någon nedvärdering av det begreppet. Tvärtom menar jag att det krävs mer av personalen genom de invandrare som skall betjänas. Det kan behövas en speciell utbildning i t.ex. språk och religionshistoriskt kunnande m.m.
Herr talman! Jag är tacksam över att herr Werner avgav den här deklarationen. Formuleringarna i motionen kunde nämligen ge upphov till viss tveksamhet. Efter herr Werners inlägg tror jag knappast att någon tveksamhet föreligger, och det är att tacksamt notera.